Fru talman! Peter Rådberg har frågat mig dels hur jag ser på Försvarsmaktens begäran om ökad militär verksamhet i Vättern, dels om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av denna begäran. Frågor om Försvarsmaktens verksamhet vid Vättern har aktualiserats vid flera tillfällen i riksdagen under senare tid. Den 14 juni i år besvarade dåvarande miljöministern en interpellation av Peter Rådbergs partikamrat Tina Ehn om försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern. Den 29 juni i år besvarade jag en fråga av Peter Rådberg om Karlsborgsmålet Hammaren. Den 28 september i år besvarade dåvarande miljöministern en fråga av Peter Persson, Socialdemokraterna, om Vättern som vattentäkt. Det finns två ärenden som rör Försvarsmakten och Vättern. Det ena gäller en ansökan om miljötillstånd för befintlig och utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats. Detta ärende prövas för närvarande av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det andra gäller Försvarsmaktens arbete med att förbereda en ansökan om omprövning av miljötillståndet för skjutmålet Hammaren.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 Som den förre miljöministern Andreas Carlgren i tidigare interpellationssvar har anfört är Vättern en unik, känslig och mycket viktig vattentäkt. En miljöprövning är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla skyddet för människors hälsa och för miljön. Som statsråd varken kan eller får jag kommentera ett pågående miljöprövningsärende. Inte heller ska jag kommentera ett ärende som ännu bereds inom Försvarsmakten.

Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Jag har förståelse för att försvarsministern inte kan gå in och påverka eller kommentera länsstyrelsens arbete, men jag hade ändå förväntat mig att försvarsministern skulle leverera någon form av åsikt i ärendet och meddela var regeringen står. Den här frågan har två dimensioner. Dels är det en miljöfråga, precis som försvarsministern var inne på, dels är det också en försvarsfråga. Försvarsministern kommenterar lite flyktigt miljöfrågan, men han nämner inte med ett ord den försvarspolitiska dimensionen, det vill säga varför man vill utöka den här verksamheten. Miljöaspekterna är naturligtvis omfattande när det gäller Vättern. Vättern är vattentäkt för hundratusentals människor och är en av Europas största dricksvattenreservoarer. Den är därmed av stor betydelse för människor som bor runt sjön. Vättern skyddas också av fyra riksintressen enligt miljöbalken, nämligen friluftsliv, fiske, natur och kulturmiljö. Dessutom är Vättern i sin helhet en del av EU:s nätverk av skyddade områden, det så kallade Natura 2000, och har därmed stort riksintresse enligt vår tidigare miljöminister Andreas Carlgren. Jag tror att försvarsministern förstår att människor runt Vättern är upprörda och oroliga över att Försvarsmakten vill öka den militära verksamheten med 300 procent. Det handlar om 80 dagar per år då Försvarsmakten ska komma med JAS eller helikoptrar över Vättern, och då räknas inte vinterns tre månader in. Dessa 80 dagar ska alltså slås egentligen ut på cirka nio månader.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 Som jag sade inledningsvis har Vätternbombningen också en försvarspolitisk dimension. Man ansöker om att få skjuta bland annat 10 000 raketer och avlossa 30 000 skott med automatkanoner. Flyghöjden för JAS 39 Gripen varierar från ungefär 100 till 400 meter. För de fyra olika helikoptertyperna är flyghöjden lägre än 100 meter. Försvarsmakten hänvisar till tre huvudargument för utvidgningen. Det första skälet är nedläggningen av F 6 i Karlsborg. Det andra skälet är att det inte finns någon annan plats att öva på än Vättern. Men då har man inte ansökt om någon annan plats. Det ska man göra enligt miljöbalken. Där har Försvarsmakten inte gjort sin läxa. Det tredje skälet är ökad internationell inriktning och internationella uppdrag. Det sista skälet skulle jag vilja att försvarsministern utvecklar lite grann. Vilka är de internationella uppdragen och behoven som åsyftas just för detta?

Fru talman! Jag är en av de hundratusentals människor som bor kring Vättern och använder Vättern som rekreationssjö. Vi promenerar i detta underbara landskap. När vi Jönköpingsbor är ute i världen eller till och med i Stockholm längtar vi alltid tillbaka till det friska och klara Vättervattnet. Det är nog det bästa dricksvatten som finns i denna värld. Att kolsyra det är en skam. Många runt Vättern kände en stor upprördhet när planerna från Försvarsmakten kungjordes. Detta är i en tid då Sverige har lagt om sin försvarspolitik, minskat den militära aktiviteten och omorienterat den, inte sällan med påfrestningar för de kommuner som härbärgerade regementen och annan försvarsinriktad verksamhet. Då kommer beskedet på en plats där en flygflottilj lades ned och orsakade arbetsmarknadsproblem på orten. Med det som utgångspunkt ska man på ett oerhört kraftfullt sätt utöka övningar på Vättern med flygtimmar, buller men framför allt oro för de kemikalier som blir rester av de bombövningar som ska utföras. Jag vet att miljönämnder och deras motsvarigheter i min hemkommun och i många andra kommuner har engagerat sig och frivilligorganisationer och ideella krafter. Det har gjorts många studier och aktiviteter. Det finns en påtaglig oro som jag delar. Jag ställde en fråga till den tidigare miljöministern med anledning av det vi diskuterar. Andreas Carlgren visade ett engagemang i sitt svar. Vättern är en unik miljö, och regeringen prioriterar både havs och vattenmiljöarbete och arbetet med en giftfri miljö. Jag tycker att han tog farhågorna för att förorena Vättern och belasta Vättern med nya gifter på ett allvarsamt och engagerat sätt. Jag är nu medveten om att försvarsministern inte är miljöminister. Men man hade kunnat tänka och tycka att stänk av det engagemanget också hade kunnat gå över departementsgränsen. Det måste vara så att det finns annan plats och annan möjlighet i vårt stora land att utföra övningar. Det kan till och med vara så att man kan utföra dem med annan teknik än att nödvändigtvis vräka kemikalier på jord eller sjö.
Fru talman! Jag ska börja med att konstatera att Peter Persson inte är up-to-date. Han beskriver den tidigare socialdemokratiska regeringens försvarspolitik med ständiga nedläggningar och sänkta ambitioner och inte den här regeringens. Vi ökar tvärtom ambitionen och övningsverksamheten för att få ett försvar av högre kvalitet. Nästa sak jag vill notera i kammaren är att det självfallet är upp till enskilda ledamöter att interpellera om precis vad de önskar. Men jag kan notera att interpellationerna till mig nu regelbundet handlar om att diskutera pågående miljöprövningar, vilket jag är förhindrad att göra. Man går direkt in i enskilda ärenden, som Peter Rådberg nu gjorde, noterar med förståelse att jag är förhindrad att göra det, men ber mig ändå samtidigt att ingripa och ber om uppfattningar. Det handlar om pågående miljöprövningar, en ansökan från Försvarsmakten som ännu icke är inlämnad eller remissvar från Försvarsmakten och juridiska prövningar. Det är alltihop saker som jag är övertygad att samma eller andra ledamöter nog skulle finna anledning att gå till KU med om jag verkligen gick in på det sätt som ledamöterna önskar. Jag tror att debatterna vinner på om varje interpellation blir något mer generell till sin karaktär än vad de nu ibland är. Detta prövas i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Riksdagen äger miljöbalken som lagstiftning. Försvarsmakten utarbetar en ansökan om omprövning av miljötillstånd för skjutmålet Hammaren. När den lämnas till miljöprövningsdelegationen ska ansökan prövas på det sätt som lagstiftningen föreskriver. Det innebär att alla berörda får lämna synpunkter. Sedan gör miljöprövningsdelegationen en sammanvägning och fattar beslut. Det gör inte Försvarsmakten. Den värnar sitt intresse, precis som den ska enligt lagstiftningen. Andra har enligt samma lagstiftning att väga samman detta. Det finns också en instansordning för överprövning. Det är den jag vill värna och respektera. Riksdagen har beslutat om miljöbalken. Jag har inte hört Peter Rådberg säga i den här debatten att den ska omprövas, att riksintressen ska tas bort eller så. Det handlar om hur jag ska gå in i enskilda ärenden, vilket jag på goda grunder är förhindrad att göra. Vi har en beslutsordning fastställd i lag. Det är det demokratiskt beslutade regelverk vi har att förhålla oss till. Det är korrekt att man vill utöka verksamheten. Man går från 20 till 30 skjutdagar per år med JAS 39 Gripen. Jag kan dock icke som Peter Rådberg finna de påstådda tre huvudargumenten som något slags skäl för Försvarsmakten. Vi ser inget i samrådsunderlaget som pekar på det. Internationell verksamhet är en del av Försvarsmaktens vardagliga verksamhet. Vi gör insatser, bygger säkerhet och övar också tillsammans med andra.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 Det syftar till att belysa verksamheten på det aktuella stället och inte i första hand att belysa alternativen.

Fru talman! Jag kan förstå att försvarsministern inte kan gå in på miljöfrågor. Jag sade faktiskt det. Men när det gäller Karlsborg är det Försvarsmakten själv som har angett detta som ett argument. Jag läste upp de tre argument som Försvarsmakten har angivit som skäl till detta. Ett var nedläggningen av F 6 i Karlsborg. Jag har inte hittat på det här eller dragit till med någonting. Jag läser exakt vad Försvarsmakten själva säger, och jag har träffat dem vid två tillfällen När det gäller Luleå är problemet att de inte har ansökt om Luleå, Sten Tolgfors. De bryter därmed mot miljöbalken i den meningen att de bara vill vara på ett ställe, i det här fallet vid Vättern. Det är däri problemet ligger. Jag accepterar att man ska ha flygövningar. Vi köper detta; det är inte det som är problemet. Frågan är varför man inte lägger fram ansökningar och får en bra utredning på flera ställen. Varför vill man öka verksamheten med 300 procent, från 20 till 80 dagar? Det är klart att folk som bor i området, näringsliv och så vidare är frustrerade. Det är alltifrån vänster till höger som tycker så. Det finns en samlad opposition mot detta i alla partier. Jag tycker att det vore klädsamt om försvarsministern åtminstone kunde utveckla lite grann på den försvarspolitiska delen. Men om jag ska gissa på den punkten vilka man ska öva med kan det vara till exempel Nordic Battlegroup eller PFP, Partnership for Peace. Det är vad jag kan gissa, men jag får inget besked på denna punkt. Försvarsmakten har agerat i någon form av samklang med den övriga befolkningen tidigare. Men här har vi ett tydligt exempel där Försvarsmakten går rätt emot vad befolkningen vill. Detta tycker jag är olyckligt. Vi har haft flera sammanträffanden med upp till 300-400 människor som kommer och vill ställa frågor till Försvarsmakten. Vi har varit inbjudna. Jag har mött blåsten från befolkningen runt Vättern. Försvarsmakten står bara still och kan inte ändra sig i någonting. Detta tycker jag är olyckligt. Därför måste jag naturligtvis i nästa steg vända mig till regeringen direkt för att få något besked om varför det är så här. Regeringen borde åtminstone kunna ge en förklaring till denna jätteökning just här och inte någon annanstans. Men försvarsministern vill inte svara på den frågan. Jag tycker att det är olyckligt, men jag hoppas ändå att du kan ge något svar, Sten.

Fru talman! Jag måste säga att jag blev en smula upprörd när jag hörde försvarsministern säga att det var onödigt ivrigt att interpellera eller ställa frågor i en fråga som står inför en annan prövning. Då tror jag inte att försvarsministern har varit i trakterna runt Vättern och mött människors oro inför beskedet att utsläppen av flygfotogen ska öka från 193 till 5 600 kubikmeter årligen. Det blir projektilskrot från bly, stål och koppar som kommer att ha påtagligt negativa effekter för en stor dricksvattentäkt. Försvarsministern säger: Detta är Försvarsmakten. Vi får invänta prövningen. I politisk verksamhet ingår för mig att driva opinion och påtala negativa och positiva effekter på skilda områden. Man förväntar sig ändå att försvarsministern har en uppfattning om Försvarsmakten allmänt sett. Är det inte möjligt att ha en inriktning på övningsarbetet, som förvisso är nödvändigt, som är mer gynnande och inte negativt påverkande för miljön på land eller vatten? Jag tycker att försvarsministern i denna debatt har visat en nonchalans mot engagemang och miljöintressen som är anmärkningsvärd.
Fru talman! Peter Persson gjorde det där så bra, så jag vill knappt tillägga någonting. Han visade precis att han inte förstår skillnaden mellan vad som är just en opinionsbildning och en generell debatt om Försvarsmaktens inriktning, utbildning och övningsverksamhet och att begära att en politiker och minister går in i ett enskilt ärende som är föremål för juridisk prövning. Peter Persson äger miljöbalken här i riksdagen tillsammans med sina kolleger. Jag vet inte om Peter Persson har väckt motioner där han motionerar om att riksintresset av försvar, till exempel, ska utgå, ges en annan riktning eller något sådant. Jag vet inte om han har motionerat om ett beslut om en annan instans och processordning i hanteringen av miljöbalken. Jag tvivlar starkt på att han har gjort det. Det är just denna sammanblandning som jag ville fästa uppmärksamhet på. Jag vill mer än gärna diskutera försvarets inriktning, de höjda ambitionerna för övningsverksamhet, för utbildning, för militär förmåga och för förmåga att bidra till internationell fred och säkerhet i världen. Men det är inte det interpellationen handlar om. Det är detta jag anmäler som ett problem. Också Peter Rådberg resonerade om att han såg att denna konflikt finns. Det ser dock inte Peter Persson från Socialdemokraterna. Fru talman! Jag refererade för Peter Rådberg vad samrådsunderlaget säger. Rådberg säger att de inte har ansökt om Luleå. Jag lyfte fram ett mycket starkt argument för Försvarsmakten som man använder för att motivera just denna verksamhet: Hammaren är det enda skjutmålet i södra Sverige som ligger inom räckvidd för de kvarvarande flygflottiljerna F 7 och F 17 där JAS 39 Gripen kan öva skjutning med automatkanon. Jag nämnde också att om man vill starta och landa på sin hemmabas och göra en övning på vägen i samma pass är det detta som står till buds. Då blir Luleå en annan dimension. Det är inte heller detta som frågan handlar om, som jag har tolkat Rådberg. Jag förstår det här, för jag ser det varje gång Försvarsmakten vill värna eller utöka sin verksamhet vare sig det gäller övningsverksamhet eller syn på till exempel vindkraft: Det kommer lokala opinioner såväl för som emot. Många gånger har debatten i Sverige handlat om för lite aktivitet från Försvarsmakten. Nu, med ny regering, handlar det plötsligt om att det är för mycket aktivitet. I grunden tycker jag att det är en korrekt riktning att gå; att det blir mer aktivitet. För att kunna hantera lokal frustration och motstående intressen finns i miljöbalken såväl ett antal riksintressen listade som en processordning som väger samman dessa intressen. Det är denna jag vill värna från politisering. All prövning är till för att väga av intressen. Nu berättar Peter Rådberg på ett bra sätt att detta inte bara är en juridisk prövning utan att det också sker ett samrådsförfarande och en diskussion med olika lokala intressenter och aktörer för att belysa frågorna helt och fullt. Det tycker jag är bra. Våra övningsområden, Peter Rådberg, är generellt öppna för internationell övning. Vi särskiljer dem inte längre på det sätt som vi gjorde förr. Vi jobbar dagligen ihop med Finland och andra länder i Afghanistan, till exempel. Därför finns ett behov av att öva tillsammans. Det är inget särskilt just för Hammaren, utan det är en generell inriktning. Jag vill igen understryka att jag gärna vill ha generella debatter om allt detta, inklusive övningsverksamheten. Men det blir svårt att föra politiska debatter - i alla fall för mig som minister - om enskilda ärenden som är föremål för juridisk prövning eller i vissa fall där Försvarsmakten själv inte ens har gjort färdigt sina underlag. Jag tror att i utkanten av detta ligger möjligen KU. Jag noterar att Peter Rådberg flera gånger har sagt att han ser denna balanspunkt. Det tycker jag är bra. Jag uppfattar inte att Peter Persson såg den. Där handlar det bara om att gå in i en lokal opinion och debattera. Jag vill värna instansordningen och att man får en bra sammanvägning av olika intressen där Försvarsmakten tydligt redovisar sin grund för att man begär en utökning. Sedan får andra redovisa sina invändningar, och sedan vägs detta samman till ett beslut som också i slutändan kan överklagas.
Fru talman! Det som jag tycker är lite oroväckande här är att Försvarsmakten borde ta lite mer hänsyn utifrån den hotbild som vi har i dag. Det skulle ha varit en helt annan diskussion om vi skulle ha levt 1953 och fört den då. Men nu gör vi inte det. Jag beklagar detta. Försvarsmakten säger att man inte får uttala sig. Jag förvånades när jag läste Jönköpings-Posten. Chefen för försvarets miljöprövningsenhet, Folke Borg, har själv skrivit detta i tidningen, så därför kan jag säga det. Han sade: Det är väsentligt att flygvapnet får genomföra fler övningar än de har rätt till i dag. Det är därför man håller på med sin tillståndsansökan. Detta säger han alltså i Jönköpings-Posten. Jag blir oerhört förvånad när en sådan person, det vill säga chefen för miljöprövningsenheten, har en åsikt och går ut och säger vad han tycker. Jag fick läsa det hur många gånger som helst eftersom jag undrade om det stod fel. Här går en sådan myndighetsperson ut och tycker till innan ett beslut är fattat, och det tycker jag är olyckligt. Kan försvarsministern ge en beskrivning av de här internationella övningarna? Vad är det som gör att man måste öka dem just nu? Tidigare har man haft 20 dagar, och dessa 20 dagar har man inte utnyttjat fullt ut. Man har legat på ungefär 75-80 procent. Helt plötsligt ska man gå från 20 dagar till 80 dagar. Det är en otroligt kraftig ökning. Det måste man sätta i relation till den hotbild som finns och försvarets intressen. Jag vore tacksam om jag kunde få en liten indikation på vad detta handlar om. De har inte ansökt om fler platser, och det stör mig ofantligt mycket. Man bryter faktiskt mot miljöbalken, som jag sade tidigare, och det tycker jag är illa.
Fru talman! Genom försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 avvecklades över 60 övnings och skjutfält och skjutmål. Det innebär att de återstående fältens och skjutmålens betydelse har ökat, och ansvaret för det bär ju Socialdemokraterna som den ena av debattörerna representerar. Det var socialdemokratiska beslut som ledde till detta. Därför blev det så få kvar, och då ökar verksamheten på få platser. Det ligger en logik i detta. Försvarsmakten anser att Hammaren är en viktigt övnings och utbildningsanordning för att kunna vidmakthålla och utveckla insatsorganisationen. Man ansöker om att få gå från 20 till 30 dagar när det gäller Gripen. Det är ett generellt perspektiv på den internationella övningsverksamhet som Sverige numera bedriver. Detta gäller inte bara för Hammaren, utan det är generellt på det sättet. Man arbetar nu på en ganska detaljerad ansökan, en totalram för antalet skjutdagar och hur många dagar som får ianspråktas för respektive delverksamhet. Det handlar alltså inte bara om helikoptrar och Gripen utan även om SK 60, som vi inte har nämnt i debatten hittills. Det finns angivelser för antalet dagar, veckodagar och till och med klockslag, och olika ammunitionstyper specificeras. Verksamheten kommer också att variera år från år. Det är ett tak vi talar om och inte snittverksamhet. Det är ett tak för verksamheten. Det är en maximal omfattning av verksamheten vi talar om. Om till exempel både Gripen och helikoptrar övar samma dag tas en dag från vardera kvoten. Det innebär att antalet totala skjutdagar blir färre om man har samövningsverksamhet på plats. Fru talman! Jag gläds över och noterar verkligen att Peter Rådberg uppmärksammar den här problematiken i enskilda ärenden och den politiska debatt som jag har möjlighet att föra. Det här beror på att Försvarsmakten behöver kunna öva i närheten av sina flottiljer, och då går det inte att vara precis var som helst i landet. Med det vill jag tacka Peter Rådberg för bra debatt.